Herr talman! Jag har tagit del av betänkandet och jag vet att det är som herr Fredriksson säger att trygghetsförsäkringen gäller för dem som arbetar under kollektivavtal. Men tyvärr är inte alla anställda enligt kollektivavtal. Särskilt gäller det mindre företag och enskilda. Även i sådana företag kan naturligtvis olyckan vara framme och ett dödsfall inträffa, och då gäller inte denna försäkring. Som jag tidigare sade rör det sig inte om hundratals fall om året, utan kanske om ett tjugotal. Men de änkor som berörs kan leva i tron att de har kvar samma trygghet som förut och tecknar inte några nya försäkringar. Om det då inträffar ett dödsfall har de inget skydd. 25 000 kr. är i och för sig ett högt belopp. Men innan vederbörande blivit omskolad och fått ett nytt arbete, kanske på en annan ort, kostar det mycket pengar. Man kunde ha gett dessa änkor efterlevnadspension för den tid som det tar för dem att skola om sig och skaffa ett arbete. Det hade också utgjort en press på arbetsmarknadsmyndigheterna. Därmed tror jag att man hade löst detta problem. Som jag sade tidigare är detta i och för sig inte någon stor fråga, men för dem som tidigare haft detta skydd och nu mister det kan det uppstå en besvärlig situation.
Herr talman! Som jag tidigare sade täcker de försäkringar som jag redogjorde för hela arbetsmarknaden där det finns kollektivavtal. Kommunerna och landstingen har sådana försäkringar, och staten har sin personskadeförsäkring. Även den fria arbetsmarknaden har sin försäkring. Dessa försäkringar är likvärdigt utformade. Nu säger herr Dahlberg att det kan finnas undantag. Det är riktigt att det finns anställda som inte arbetar under kollektivavtal, men överallt där man har ett sådant avtal gäller denna försäkring och ger, som jag ser det, ett hyggligt belopp till dessa änkor. Utöver ersättningen till änkan och barnen i form av livränta finns det ju också en grupplivförsäkring. Denna utgår f. n. med ett belopp motsvarande 6 basbelopp, alltså 60 000 kr. Änkorna hamnar alltså inte i någon nödsituation vid ett dödsfall. Jag tycker därför att man bör kunna avvakta det förslag som pensionskommittén så småningom kommer att lägga fram. Det har bedömts som angeläget att man i en fråga som har denna principiella vikt inte avviker alltför mycket från den allmänna försäkringen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att liksom utskottets ordförande understryka betydelsen av det beslut kammaren nu kommer att fatta. Yrkesskadeförsäkringen är vår äldsta socialförsäkring. Det är faktiskt i år jämnt 75 år sedan den tillkom. Vår första lag om ersättning vid olycksfall i arbete utfärdades nämligen år 1901, och år 1902 inrättades riksförsäkringsanstalten. Man kan säga att det var då vi började att bygga — Nr 137 upp en socialförsäkring i vårt land. Yrkesskadeförsäkringen var länge Tisdagen den vår enda obligatoriska försäkring som gav ersättning vid sjukdom, in 25 maj 1976 validitet och dödsfall. Under de senaste decennierna har det som bekant = vuxit fram en allmän socialförsäkring med sjukförsäkring, folkpension = Arbetsskadeförsäkoch ATP. Yrkesskadeförsäkringen är därför numera ett komplement till ring den allmänna försäkringen vid skador i arbetet. De förslag till genomgripande ändringar av yrkesskadeförsäkringen som riksdagen nu skall ta ställning till kommer på viktiga punkter att innebära en radikalt förändrad och förbättrad lagstiftning. Man kan tala om en milstolpe i försäkringens utveckling. Den föreslagna helt nya lagen om arbetsskadeförsäkring kommer att omfatta alla skador i arbetet, vare sig de beror på olycksfall eller har andra orsaker. Därmed överges den nuvarande yrkesskadeförsäkringslagens metodik att räkna upp de sjukdomsorsaker och sjukdomar som — utöver olycksfallen — täcks av försäkringen. Utskottets ordförande har i sitt anförande tidigare varit inne på dessa frågor. Det är enligt min mening av stor betydelse att det nu har blivit medicinskt och tekniskt möjligt att införa ett sådant generellt arbetsskadebegrepp i lagstiftningen. Härmed tillgodoses önskemål som man sedan länge har haft på fackligt håll. Arbetsskadeförsäkringen kommer i ännu högre grad än yrkesskadeförsäkringen att bygga på den allmänna försäkringens grund. Liksom hittills skall sjukförsäkringen i princip svara för ersättningen under en samordningstid på 90 dagar. Vid fortsatt sjukdom skall därefter enligt propositionens förslag den skadade få full ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Det är en ny och viktig princip som härmed slås fast: inkomstförlust som uppstått till följd av en skada i arbetet skall i princip kompenseras till 100 26. Den sociala grundsyn som denna princip ger uttryck för är vårt svar på de rätt uppseendeväckande tankegångar som nyligen fördes fram från arbetsgivarhåll om att sänka kompensationsnivån inom bl.a. sjukförsäkringen och för pensionärerna. Det förslag som regeringen nu lagt fram och som tillstyrkts av utskottet slår vakt om och vidareutvecklar det sociala synsätt som både nu och framgent skall vara grundvalen för vår socialförsäkring. Propositionens lagförslag innebär att om arbetsskadan leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan, så skall livränta utgå som tillsammans med förtidspensionen helt kompenserar inkomstförlusten. Den allmänna försäkringens förmåner skall ligga i botten som ett grundskydd och arbetsskadelivräntan utgå som ett komplement. Denna ordning har blivit möjlig genom att man också i arbetsskadeförsäkringen övergår till ett renodlat ekonomiskt invaliditetsbegrepp. Skadeståndsersättningen för lyte och men skall i fortsättningen helt regleras genom de avtal om trygghetsförsäkring som parterna på arbetsmarknaden under de senaste åren har kommit överens om. För samordningen med ålderspensioneringen inom den allmänna för 103 säkringen införs väsentligt förenklade regler, något som jag tror att vi alla upplever positivt. De nya reglerna innebär att pensionerna skall ge grundtryggheten och utgå med fullt belopp medan arbetsskadelivränta skall utgå därutöver där det behövs för att uppnå en garantinivå. En viktig nyhet är att livräntan skall vara pensionsgrundande för ålderspension från ATP. I administrativt hänseende innebär reformen att vi fullföljer den decentralisering som riksdagen på regeringens förslag beslutade om för några år sedan. Arbetsskadeförsäkringen skall i fortsättningen i sin helhet handläggas av de allmänna försäkringskassorna i första instans. En annan följd av den nya administrationen är att försäkringsrådet upphör om ett par år. Försäkringsrådet har som besvärsinstans inom yrkesskadeförsäkringen under de gångna åren spelat en betydande roll när det gällt att i praxis utveckla försäkringens regler. Jag vill, herr talman, gärna passa på detta tillfälle att uttala ett erkännande och ett tack för det viktiga arbete som försäkringsrådet under årens lopp har fullgjort inom den svenska socialförsäkringen. Jag har med det sagda velat markera den stora betydelse både principiellt och praktiskt som dagens reformbeslut om den nya arbetsskadeförsäkringen har. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 1977. Dessförinnan kommer riksdagen att få ta ställning till en proposition med förslag i bl.a. en rad följdfrågor. Av dessa vill jag särskilt nämna egenföretagarnas ställning i försäkringen och övergångsregler för de äldre skadefallen. Dessa och andra frågor behandlas nu av yrkesskadeförsäkringskommittén under dess avslutande arbete. Jag vill till sist, herr talman, understryka min tillfredsställelse över den enhälliga anslutning som propositionen har fått i utskottsbehandlingen.

Herr talman! Utskottets betänkande är enhälligt på alla punkter, och det är inte mycket att tillägga. Utskottet har vid sitt arbete kunnat konstatera att det är ett bra förslag som framlagts i propositionen, och det har ju också socialministern velat säga när han har presenterat det. Man skulle kunna använda den välkända formuleringen: ”Han såg på sitt verk och fann det ganska gott.” Dock kan man i propositionen och i utskottets betänkande finna vissa brister. Av vilken anledning är inte alla grupper med som i sitt vardagsarbete är utsatta för yrkesrisker? Det är framför allt egenföretagarna som haft anledning att ställa den frågan. Vi har blivit underrättade om att yrkesskadeförsäkringskommittén fortsätter sitt arbete. Avsikten är att kommittén skall bli färdig någon gång under innevarande år och att en proposition skall läggas fram för riksdagen i så god tid att också egenföretagarna skall kunna omfattas av försäkringen fr.o.m. den 1 juli 1977. Det är nödvändigt att så sker, därför att egenföretagare lika väl som lönearbetare är drabbade av arbetsskador, dvs. Jag vill säga till socialministern att det har uppstått en viss förvåning och också irritation över den uppspaltning som skett. Jag tror emellertid att den klara deklaration som socialministern har givit här i dag — att egenföretagarna också kommer med i försäkringen och att det sker från den 1 juli 1977 — skall kunna lugna stämningarna. Jag vill erinra om den motion som herr Fågelsbo och jag har lämnat, i vilken vi framhåller att det är angeläget att samtliga kommer med som löper risk för arbetsskador i sin vardagsgärning. Det har väckt en viss irritation att vi den här våren, när arbetsbelastningen varit mycket hård i riksdagen, har fått en proposition — bland närmare 50 andra — med förslag till en dellösning, av arbetsskadeförsäkringen där vissa områden lämnats utanför. Arbetsbelastningen har väl också gjort att en del av de motioner som utskottet haft att behandla inte helt har blivit föremål för den grundliga analys som varit önskvärd. Det finns motionärer som rest erinringar i efterhand och frågat hur vi kunnat acceptera en enhällig skrivning från utskottet. Jag hoppas emellertid att vi skall få återkomma i samband med behandlingen av den proposition som kommer om egenföretagarnas ställning och andra följdfrågor. Jag ber med dessa få ord, herr talman, att också jag få ge min anslutning till utskottets enhälliga betänkande.
Herr talman! Jag ville bara säga när det gäller de egna företagarna att utredningen redan den 1 februari i år anmälde till socialdepartementet att vi avsåg att lägga ett förslag om obligatorisk försäkring även för egenföretagarna. Detta har följts upp av socialministern i propositionen, där han har förklarat att han avser att också lägga fram en proposition om egenföretagarna, innehållande motsvarande förslag som när det gäller arbetstagarna.

Det är inte bara egenföretagarna som har frågan olöst i dag. Problemet med hur de äldre livräntorna skall räknas upp är en mycket viktig fråga. Vi har också en del andra lagar och förordningar, t.ex. militärersättningsförordningen, som måste ses över. Utredningen är nu sysselsatt med frågan hur yrkesskadelagen skall utformas för att täcka även egenföretagarna. Jag avslöjar väl ingen hemlighet om jag säger att vi kommit ett gott stycke på väg. Det finns garantier för att vi kommer att få en lag som kan träda i kraft på utsatt tid. Det bör alltså inte finnas någon som helst anledning till oro för dessa grupper. Låt mig också, herr talman, när jag ändå har ordet, uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet kunnat bli enhälligt i den här frågan. Som den uppmärksamme läsaren redan upptäckt har Tryckfelsnisse varit framme på tryckeriexpeditionen. Under betänkandet står ”på socialutskottets vägnar”. Det skulle vara förargligt om socialutskottet skulle kunna ta åt sig äran för denna mycket fina och viktiga lagstiftning, och detta kommer att ändras till ”socialförsäkringsutskottets”.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 42 behandlar ett par motioner där det hemställs att läkemedel för pscriasissjuka skall kunna utlämnas kostnadsfritt. Det finns i vårt land 200 000 som har denna sjukdom och 800 000 svenskar är anlagsbärare. Psoriasis är f. n. en obotlig sjukdom, men en lyckad behandling kan göra den sjuke symtomfri för längre eller kortare tid. Forskarna har ännu inte kunnat klarlägga orsakerna till sjukdomen även om det finns mycket som talar för att ärftliga faktorer spelar en väsentlig roll vid uppkomsten av psoriasis. Det är därför ytterligt angeläget att öka forskningsanslagen för den här sjukdomen. Personer som lider av psoriasis har stora kostnader för läkemedel och förbandsmaterial. Till detta kommer ofta extra utgifter för slitage av linne och kläder. Tvättutgifterna kan bli mycket stora efter behandling med alla de olika salvor som den psoriasissjuke behöver. En del av dessa kostnader vill nu motionärerna att de sjuka skall slippa genom kostnadsfria läkemedel. Jag delar den uppfattningen. Dessa motioner har utskottet remitterat till Riksförsäkringsverket, Svenska psoriasisförbundet och socialstyrelsen. Riksförsäkringsverket tillstyrker bifall till motionerna. Detsamma gör Svenska psoriasisförbundet som också vill att förbandsmaterial, tubgas och bomullsvantar samt sockor som rekommenderas av läkare skall bli kostnadsfria. Socialstyrelsen talar i sitt remissvar om hur bestämmelserna är i dag. Regeringen bestämmer, efter förslag från socialstyrelsen, vilka läkemedel som skall vara kostnadsfria. Dessa upptages sedan i en särskild förteckning. Socialstyrelsen bedömer efter två kriterier: 1. sjukdomens långvarighet 2. sjukdomens allvarlighetsgrad. Beträffande långvarigheten svarar psoriasis mot kravet — men knappast när det gäller allvarlighetsgraden, menar socialstyrelsen. Jag är verkligen förvånad över den kommentaren. Har socialstyrelsen tillräcklig kontakt med de psoriasissjuka? Känner styrelsen till deras svårigheter och kamp mot sjukdomen? Socialstyrelsen talar sedan i sitt remissyttrande om att styrelsen regelbundet föreslår regeringen att förändra förteckningen över fria läkemedel. Det senaste förslaget från socialstyrelsen behandlas f.n. av regeringen. Däremot säger socialstyrelsen inte ett enda ord om något förslag från styrelsen om fria läkemedel för psoriasissjuka. Man kan undra när ett sådant förslag kommer. Kommer det att dröja länge? I nästa avsnitt av remissvaret skriver socialstyrelsen om de läkemedelsrabatter som förekommer, att ”skillnaden mellan rabatterade och kostnadsfria läkemedel är ej längre så stor. Värdet minskar ytterligare då många patienter som får läkemedel kostnadsfritt förskrivet dessutom behöver andra läkemedel, vilkas kostnad överstiger det tak vid vilket kostnaden enligt läkemedelsförmånen maximeras till 20 kr. Dessa patienter har alltså ingen praktisk nytta av sin kostnadsfria förskrivning, då samtliga läkemedel som förskrives av samma läkare vid samma tillfälle sammanräknas vid beräkning av läkemedelsrabatt.” Vad är nu detta för ett resonemang? Är inte skillnaden så stor för den enskilde? Då kostar det ju inte heller mycket att låta de psoriasissjuka få fria läkemedel. För de sjuka betyder faktiskt några hundra kronor fortfarande en hel del. Det finns alltjämt i vårt land människor som har låga löner och ont om pengar. Socialstyrelsen föreslår till sist att den s.k. läkemedelsförmånen blir föremål för utredning i avsikt att bättre tillgodose önskemål om låga äkemedelskostnader för långvarigt sjuka. Detta föreslår också socialförsäkringsutskottet i sitt betänkande nr 42, och utskottet anser att socialpolitiska samordningsutredningen bör få detta uppdrag. Men den utredningen har så många och stora arbetsuppgifter att de psoriasissjuka, om de skall avvakta resultatet från denna, nog får vänta mycket länge. Jag menar att riksdagen redan nu borde besluta om fria läkemedel för de psoriasissjuka, och därför har jag fogat en reservation till utskottets betänkande. Jag yrkar bifall till denna reservation. I en annan motion, som behandlats samtidigt av utskottet, föreslås ett avgiftstak för den försäkrades årliga läkemedelskostnader. De som är långvarigt sjuka behöver få lägre läkemedelskostnader. Detta är ett krav som vi framförde från centern förra året men som riksdagen då avvisade. Nu anser utskottet liksom socialstyrelsen att frågan behöver bli föremål för utredning. Det är bra att någonting händer, men jag tror att man hade kunnat fatta detta beslut utan att behöva utreda ytterligare.

Herr talman!

I fråga om ett avgiftstak för de årliga läkemedelskostnaderna har motionärerna hemställt om en utredning. Detta har utskottet helt tillmötesgått genom att föreslå att en sådan utredning bör ske inom ramen för den förra året tillsatta socialpolitiska samordningsutredningens arbete och att detta bör ges regeringen till känna. De båda motioner som kräver fria läkemedel för psoriasissjuka kan anses vara väl tillgodosedda genom utskottets förslag. I motionen av herr Börjesson i Falköping hemställs att riksdagen beslutar att läkemedel som ordineras av läkare för psoriasis skall tillhandahållas gratis. I motionen av herr Wachtmeister i Staffanstorp hemställs att riksdagen anhåller att regeringen överväger en sådan ändring i kungörelsen med förteckning över kostnadsfria läkemedel, att även sjukdomen psoriasis intages i denna förteckning. Också när det gäller dessa motioner föreslår utskottet att en utredning bör ske inom den socialpolitiska samordningsutredningen. servationen konstateras dock att i avvaktan på resultatet av den förordade översynen av läkemedelsförmåner sjukdomen psoriasis bör tas in i förteckningen över sådana sjukdomar vid vilka läkemedel tillhandahålls kostnadsfritt. Jag har förståelse för kraven i motionerna och i reservationen, och också utskottsmajoriteten i övrigt har givit uttryck för den inställningen. Men det finns en del hakar i förslagen. Enligt min uppfattning är det alldeles klart, att med tanke på de psoriasissjuka är utskottets förslag den bästa vägen, nämligen att först utreda och sedan besluta. Detta beror på följande fakta. Flera psoriasissjuka har beviljats och kommer att beviljas handikappersättning på grund av merkostnader som vållats av sjukdomen. Utöver läkemedelskostnaderna tillkommer som bekant många andra kostnader för den som drabbats av psoriasis, och dessa kostnader måste också beaktas. För att få handikappersättning med 30 96 av basbeloppet, dvs. f.n. 3 000 kr. per år, krävs att merkostnaderna för sjukdomen är minst 2 250 kr. I dessa kostnader inräknas givetvis läkemedelskostnaderna. Svenska psoriasisförbundet har i sitt yttrande över de här båda aktuella motionerna sagt att salvor och preparat i regel utskrivs i en mängd som räcker fyra veckor, vilket gör tolv inköp om året till en kostnad av 20 kr. per inköpstillfälle. Årskostnaden blir då 240 kr. Ligger en person nära den lägre gränsen för handikappersättning med 3 000 kr. — som dessutom är skattefri — finns risken att vederbörande, genom att läkemedelskostnaderna försvinner, kan mista sin handikappersättning, alltså i stället för att vinna 200-300 kr. i utgiftsbesparingar förlorar 3 000 skattefria kronor. Något sådant kan vi väl inte låta ske. Det är därför utskottets förslag om utredning utan tvekan är den bästa vägen. Jag kan från mitt eget län — Älvsborgs län — nämna att under detta års första kvartal inkom 13 ansökningar om handikappersättning från psoriasissjuka. En ansökan avslogs, två fick 45 96 i handikappersättning och tio fick 30 96. Flera av dem som fick 30 96 låg nära den nedre gränsen för rätt till handikappersättning. De som har så låga kostander att inte handikappersättning kan utgå bör givetvis också få något slag av hjälp. Men hur? Det är den frågan som måste utredas för att inte försämra redan nu existerande reformer. Frågan om ersättning från försäkringskassan för kostander för glasögon har tidigare behandlats av riksdagen. Där anger motionären bl.a. uppgörelsen mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet och att det där inte finns några garantier för att sjukvårdshuvudmännen medverkar till prisnedsatta glasögon för barn och ungdom upp till 19 år. Men det är så att genom det statliga bidraget har samtliga sjukvårdshuvudmän förbundit sig att bidra till kostnader för glasögon till barn och ungdom. Vidare går landstingen alltmer in för prisnedsättande bidrag för glasögonköp till åldersoch sjukpensionärer. Så kommer t.ex. att ske inom mitt eget län. Givetvis vore det önskvärt att få bidragen införda för alla, men det är något som vi av ekonomiska skäl måste ta stegvis. Allt kan inte klaras på en enda gång. När det gäller menstruationsskydden vill jag hänvisa till att denna fråga kommer att behandlas i näringsutskottets betänkande nr 38. Därför är det onödigt att jag här tar upp en debatt om detta. Man kan väl inte anse dessa skydd som ett läkemedel, och dessutom ger läkemedelsrabatten så litet för den enskilde att det skulle vara helt onödigt att sätta i gång en särskild administration för ett sådant förfarande. Apoteksbolaget har kommit en bra bit på väg. Man kan nu sälja storförpackningar om 100 tamponger — ett halvårs förbrukning — för 26:25. Det blir 52:50 per år på ett ungefär, och det är en väsentlig prissänkning. Vid två inköp per år av dessa förpackningar blir den s.k. läkemedelsrabatten 12:50. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets förslag i betänkandet nr 42 på samtliga punkier.
Herr talman! Jag vill säga till herr Larsson i Vänersborg att jag mycket väl vet att handikappersättning kan utgå till sjuka som har merkostnader, men om inte de merkostnaderna uppgår till 2 250 kr. får de sjuka ingenting. När utskottet var på besök på en smörjhall utanför Stockholm och träffade psoriasissjuka diskuterades just den här saken, och de sjuka sade själva att vad de föredrog var kostnadsfria läkemedel i första hand.

Herr talman! Jag skall be att få aktualisera frågan om mestruationsskydd, och jag vill inledningsvis konstatera att jag inte delar herr Larssons i Vänersborg synpunkter. Till vpk:s riksdagsgrupp kom följande brev: ”Vi är två flickor som reagerat över de dyra mensskydden. Det kostar oss 15-20 kr. varje gång!! Då det är nödvändigt att använda mensskydd tycker vi att de borde vara betydligt billigare, helst kostnadsfria. Skall menshygienen misskötas bara för att det är så dyrt?” Varje månad under 40 år köper två miljoner kvinnor i Sverige mensskydd. Det säljs 320 miljoner mensskydd per år, och kostnaden är drygt 50 öre per styck. Det kan konstateras att dambindorna är något billigare än tampongerna. Det säljs alltså mensskydd för 150 milj.kr. per år, och varje kvinna förbrukar i genomsnitt 170 skydd per år, eller i pengar räknat 75 kr. Man kan utan tvekan konstatera att det förhållandet att kvinnor är medicinskt och fysiologiskt beroende av mensskydd har blivit mycket lönande för företagen i branschen. Mensskydd är, herr Larsson, att betrakta som vilken medicinsk sjukvårdsartikel som helst och borde sålunda undandras från privata profitintressen. Så är inte fallet i dag. Kvinnorna är tvingade att betala det pris som fabrikanterna sätter på den här nöd Det finns tre stora tillverkare av mensskydd: Mölnlycke, som är absolut störst och som behärskar 70 96 av den svenska marknaden, Kooperativa Förbundet och Stilles. Dessutom tillverkar Kronosept AB i Eslöv dambindor för Apoteksbolaget, och på senare tid har Modo köpt in sig på marknaden och saluför mensskydd under firmanamnet Modo Konsumentprodukter. Prisutvecklingen när det gäller mensskydd har varit betydande. Mellan 1973 och 1974 höjde t.ex. Mölnlycke sina priser med 45 96. Jämförda med konsumentpriserna på mensskydd i andra västeuropeiska länder ligger priserna ovanligt högt i Sverige. Det förhållandet att fri och hård konkurrens råder har inte verkat prisdämpande, något som annars ofta brukar hävdas av förespråkare för fri marknadsbildning med åtföljande prispolitik. Det saluförs dussinet olika märken av mensskydd i ett tjugotal olika produktvarianter. Reklamen och den s.k. produktutvecklingen torde svara för en inte så liten del av prishöjningarna. Som exempel kan man anföra Modo. Jag vill referera ur tidskriften Insikt Modo. Det började för tre år sedan, mensskyddsmarknaden var ekonomiskt intressant, heter det i tidskriften. Modo gick ut på marknaden med den nya tampongen ”med rundad topp” eller ”tampongen som är gjord på ett helt nytt sätt”. Prover har skickats till alla kvinnor mellan 18-30 år. Genom annonser i pressen räknar Modo med att nå, som det heter, ”våra kvinnor” nio gånger. Det betonas också att det för att kunnä sälja inte räcker med att produkten är överlägsen alla andra produkter. Man måste också, som det heter, ”kunna kvinnan” och därigenom veta varför produkten är bättre än alla andra produkter. Det är, herr talman, konsumenterna, i det här fallet kvinnorna, som dyrt får betala för de här annonskampanjerna och produktutvecklingen. Man kan starkt ifrågasätta behovet av ett tjugotal produktvarianter av dussinet olika märken. Kvinnorna är förmodligen bättre betjänta av ett billigt och hygieniskt mensskydd. Det föreligger inte något behov av att välja bland hyllmetrar av mensskydd. När det gäller menstruationsskyddsmarknaden kan man säga att det är fråga om pris och prisutveckling på produkten, men man kan också betrakta mensskyddsfrågan från en rent principiell, medicinsk ståndpunkt. Mensskydd är en medicinsk nödvändighetsvara och borde betraktas som en sådan och därför kunna köpas på apoteken för en viss enhetssumma per år. Det får förutsättas att de administrativa och distributiva svårigheter som kan föreligga måste kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. I både socialförsäkringsutskottets och näringsutskottets betänkanden heter det att förhållandena på menstruationsskyddsmarknaden utvecklats på ett för konsumenterna positivt sätt. Jag undrar hur många kvinnor som håller med utskotten om den formuleringen. Vidare säger näringsutskottet apropå prisutvecklingen under 1975: ” Åt gärder av statens prisoch kartellnämnd och näringsfrihetsombudsmannen hade resulterat i prissänkningar.” Men så var inte fallet. Det är visserligen sant att några prishöjningar på mensskydd från tillverkarnas sida inte skedde under 1975. Men efter lönerörelsen på våren 1975 fick detaljhandeln rätt att höja sina marginaler, som det heter, och det innebar en prishöjning för konsumenterna på 2 96. Vpk betraktar mensskydden som en medicinsk nödvändighetsvara, och som sådan borde den ingå bland de varor som rabatterats genom sjukvårdsförsäkringen. Det är också principiellt fel att privata företag kan göra profit på nödvändighetsartiklar. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall dels till reservationen vid näringsutskottets betänkande nr 38, dels till motionen 338 som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 42.

Herr talman! Motionen 337 är, som så många andra motioner som behandlas här i riksdagen, inte ny. Vi behandlade en motion med samma innehåll i näringsutskottet också 1975. Utskottet konstaterade då att en för konsumenterna positiv utveckling hade börjat efter ingripanden av statens prisoch kartellnämnd och näringsfrihetsombudsmannen. Jag menar att det inte finns så mycket att tillägga till den debatt som då utspann sig här i kammaren mellan fru Hansson och fru Lantz. Inget nytt har tillkommit, i varje fall inte i negativ riktning utan snarare tvärtom genom att Apoteksbolaget nu också kommer med en storförpackning av tamponger till ett rimligt pris. Dambindor fanns ju redan vid tiden för förra utskottsbehandlingen i sådan förpackning. I vpk-reservationen sägs det att konsumenterna inte märker den förbättring som skett, att de dyra annonskampanjerna styr konsumtionen och att konsumenterna får betala den reklamen. Detta måste jag ju hålla med om. Visst är det så. Men vi har ju möjlighet att köpa KF:s och Apoteksbolagets menstruationsskydd, som inte annonseras så mycket men som i stället säljs till ett vettigt pris. Det måste väl ändå vara en förbättring.

Jag tycker att fru Lantz skall rekommendera de här flickorna att gå till KF eller apoteket och köpa sina menstruationsskydd. Där ligger kostnaderna i dag på ca 25 öre per styck i storförpackningar. Liksom näringsutskottet anser jag att motionen i realiteten är tillgodosedd, och därför, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 38.
Herr talman! Det är sant att det väcktes en snarlik motion förra året från vpk. Det är förstås motiverat att man väcker en ny motion när ingenting nytt, som fru Radesjö sade, har hänt. Så länge som inga synliga lättnader i prisfrågan inträder, så länge finns det också anledning att motionera i denna fråga och så länge står även kravet kvar. Jag tycker också att det är positivt att Apoteksbolaget går ut med ett prisbilligare mensskydd. Men det visar sig att det är ytterst få kvinnor som handlar via apoteken; det är bara 7 96 som utnyttjar denna möjlighet. Det stora flertalet kvinnor köper alltså andra märken — i livsmedelsbutiken — och får betala dyrt och bidra till att höja Mölnlyckes och andra fabrikanters vinster. Vi inom vpk betraktar detta — jag förmodar att fru Radesjö inte håller med om det som en medicinsk nödvändighetsartikel som borde ingå i det sortiment som man kan köpa på apotek som rabatterade varor enligt sjukförsäkringen. Vi skall återkomma i denna fråga så länge som det inte sker någon sänkning av priset i stort.
Herr talman! Nog måste vi väl ändå erkänna, fru Lantz, att det har skett en prissänkning på de här artiklarna, när vi i dag kan köpa dem för 25 öre mot förut 50 öre per styck. Det är ju faktiskt en prissänkning på 50 96.
Herr talman! Man hade en överenskommelse som innebar att priset på Mölnlyckes produkter skulle sänkas med fem öre. Men i det stora hela är det en väldigt liten prissänkning —-och den gällde bara för ett begränsat sortiment, nämligen tamponger, och inte för dambindor. Så länge som man inte begagnar sig av möjligheten att köpa artiklarna för 25 öre, som man kan göra på Apoteksbolaget, så länge kan vi från vpk:s sida inte vara till freds i den här frågan. Vi menar att man här borde vidta helt andra åtgärder.

Herr talman! Fröken Pehrsson har sakligt och vältaligt redogjort för de många problem som uppstår för alla dem som lider av psoriasis, och jag har ingen anledning att upprepa hennes argument utan nöjer mig med att instämma i de kloka synpunkterna. Även om min motion 746 fått ett välvilligt mottagande i och med att utskottet har rekommenderat att det görs en översyn av de nuvarande reglerna angående läkemedelsförmåner, instämmer jag självfallet i yrkandet om bifall till fröken Pehrssons reservation, innebärande bifall till min motion.

Herr talman! Vpk har under en rad år i riksdagen fört fram frågan om att glasögonkostnaderna skall infogas i sjukförsäkringssystemet och lagen om allmän försäkring. Det har tagits en del steg i rätt riktning under dessa år, men det är inte tillräckligt. Några landsting har fattat beslut om bidrag till glasögonkostnaderna. Det rör sig i allmänhet om bidrag för barn eller ungdomar upp till 19 år, och i vissa landsting ger man även bidrag till pensionärerna. Men reformen har inte genomförts i alla landsting, och där den trots allt har genomförts är den ändå begränsad. Vi kräver att glasögonkostnaderna skall infogas i sjukförsäkringssystemet. Ett problem med kostnaderna för glasögon är att de under senare år skjutit i höjden. För många familjer är det en betydande utgiftspost. De höga kostnaderna avhåller i många fall behövande från nödvändiga nyinköp eller från utbyte av gamla glasögon. Jag tror att det inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att anses förlegat att inte ha fria glasögon, och folk kommer inte att kunna förstå att man år 1976 inte hade fria glasögon. Med detta yrkar jag bifall till motionen 307. Sedan, herr talman, till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 42. Den handlar om psoriasis. Fröken Pehrsson har talat om saken tidigare, men jag vill utveckla det något mera. Enda felet med reservationen och de motioner som ligger till grund för densamma är att de inte går tillräckligt långt. De psoriasissjuka har många merkostnader. Det gäller inte bara läkemedel och resor till läkare utan kanske framför allt bandage och tubgas. Tubgas är en sorts bandage som man använder på kropp, armar och ben och som är anpassat genom att det är runt så att man kan dra på det på resp. kroppsdelar. Gången är att man först tar ett bastubad och river av sig de värsta fjällen, därefter tar ett saltbad och senare utför smörjning med läkemedel. Alla de här åtgärderna har cellhämmande effekt. Man får därefter ta på sig bandage, och dagen efter måste man ta av sig bandagen och kasta dem naturligtvis samt tvätta sig ren från salvorna. De här salvorna — och den vanligaste komponenten där är ditranol — har den nackdelen att de färgar och förstör kläder o. d. — självfallet bandagen men exempelvis även skjortor och sänglinne. Därigenom uppstår dryga kostnader. Herr Larsson i Vänersborg har nu bemött argumenten och anser att utskottsskrivningen i första hand är så pass positiv att motionärerna och reservanten borde kunna nöja sig med detta. Men hans huvudargumentation är att om man införde fria läkemedel för de psoriasissjuka, så skulle de få lägre kostnader för sitt handikapp, och det skulle i sin tur kunna leda till att de inte fick handikappersättning. Jag måste säga till herr Larsson i Vänersborg att det inte är någon särskilt intelligent motivering. Då kunde ju herr Larsson lika gärna ha sagt att vi kan ta bort läkemedelsrabatten eller på annat sätt försvåra för de psoriasissjuka och därmed öka deras kostnader, så att de kan få denna handikappersättning. Det måste vara en felaktig och omvänd motivering. Vad det handlar om, herr Larsson, är de många som inte får någon ersättning. Och det är de allra flesta. Det finns förmodligen 200 000 psoriasissjuka här i landet, och av dem har kanske 150 000 relativt allvarliga besvär. Hur många av dem som kan få handikappersättning vet jag inte, men förmodligen är det inte något större antal. Om man skulle våga sig på en kvalificerad gissning kan man väl säga ungefär 10 96, dvs. 15 000. Då återstår ändå 135 000 människor, som har extra kostnader för sitt handikapp. Och jag menar att det är angeläget att vidta särskilda åtgärder för den stora gruppen. Även om förmånen med fria läkemedel skulle innebära en sänkt kostnad med ett par tre hundra kronor om året är det ändå angeläget att de får ersättning. Som jag sade i början av mitt anförande är felet att man här inte går tillräckligt långt. Vi skulle också införa ersättning för bandage och tubgas, som är de stora kostnaderna. Jag gissar att för dem som sköter sig själva och har lindriga besvär, ungefär som jag har, är merkostnaderna för bandage ungefär tre gånger så stora som för läkemedel. Men det kan inte hindra att de ändå skall ha fria läkemedel. Nu kan man naturligtvis kräva att även bandage skulle tas in i läkemedelsförordningen. Men då jag vet att det i den förordningen bara finns vad som kan kallas för hårda läkemedel, dvs. sådana som gäller för alldeles bestämda sjukdomar, så är det kanske inte så lämpligt att föra in bandage i förordningen. Man borde emellertid ändå kunna lösa det problemet och utge ersättning till de psoriasissjuka för bandagekostnaden, Även om det skulle innebära risk för att någon inte skulle få handikappersättning anser jag ändå att det är en mycket angelägen åtgärd för de många psoriasissjuka som har svåra problem och stora extra kostnader på grund av sitt handikapp. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 42.

Herr talman! Fröken Persson sade i sin replik att alla som besökt den s.k. smörjhallen självklart krävde fria läkemedel. Det skulle jag också ha gjort, om jag hade varit där ute och fått vård. Men man kanske inte har funderat på de omedelbara effekterna, och det är därför som jag menar att vi måste utreda att ingen får sina nuvarande förmåner försämrade. Det är också andemeningen i utskottets förslag. Jag är helt säker på att vi alla har samma målsättning, men det gäller ju att klara problemen på bästa möjliga sätt. Jag vill också erinra om att Maj Pehrsson är ensam reservant i utskottet. Herr Olsson i Stockholm ansåg att förslagen inte går tillräckligt långt. Han framhöll att det finns många andra stora utgifter, Ja, men det var just vad jag sade i mitt inledningsanförande, alltså att det tillkommer många andra utgifter än kostnaderna för läkemedel. Skall vi komma till rätta med detta måste vi se över problemet, och det gör vi inte över en natt. Vi måste utreda vilka lösningar som bäst gagnar de psoriasissjuka. Herr Olsson i Stockholm menar att min argumentation om handikappersättningen är felaktig, men det är den faktiskt inte. Den är helt korrekt. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att de som har så låga kostnader att de inte kan få handikappersättning givetvis också bör få något slag av hjälp. Men hur skall vi då göra? Ja, det måste vi också utreda — det kan vi inte fatta ett beslut om utan vidare. Att det skulle vara ungefär 10 96 av dem som är svårast sjuka som skulle få handikappersättning är jag inte alls säker på. Den siffran kan ligga något högre. Men även detta kräver utredning. Skall vi, som alla önskar, kunna göra det bästa möjliga för dessa sjuka, finns det enligt min mening ingen annan väg att gå än att biträda utredningsförslaget och därmed bifalla socialförsäkringsutskottets yrkande på samtliga punkter.
Herr talman! Herr Larsson i Vänersborg refererade ett uttalande att de psoriasissjuka som vi besökte alla sade att de i första hand ville ha kostnadsfria läkemedel. Ja, det var det besked vi fick av de psoriasissjuka när vi besökte deras organisation. Vidare sade herr Larsson att dessa sjuka nog inte tänkt över effekterna av utgående läkemedelsersättning eller handikappersättning. Jag är alldeles övertygad om att den som befinner sig i den situation som dessa sjuka gör också har tänkt över effekterna av olika bidrag. Jag är verkligen förvånad över att herr Larsson kan uttrycka sig på det sättet. Jag vill gärna understryka att vi säkert är eniga om att försöka göra det bästa möjliga för de psoriasissjuka. Vi är däremot inte eniga om på vilket sätt det kan ske. Jag menar att det skall ske nu. Utskottsmajoriteten menar att vi först måste utreda frågan.

Herr talman! Jag konstaterar att herr Larsson i Vänersborg inte vidareutvecklar argumentationen. Han säger bara att inga förmåner skall minskas, och förmånerna skulle då minska genom att en sjukdomsdrabbad grupp får fria läkemedel! Om man ytterligare tillförde fria bandage skulle försämringen tydligen bli ännu större. Det förslaget skulle då vara till ännu större nackdel för dem som är psoriasissjuka. Jag vet inte exakt hur pensionsdelegationerna resonerar i sådana här fall, och jag har väl kanske inte så väldigt höga tankar om dem. Men jag tror ändå inte att de drar så snäva gränser att fria läkemedel å 200-300 kr. om året får vara avgörande för att handikappersättning inte skall utgå. Vad händer i så fall om de psoriasissjuka även skulle få fria bandage, som betyder kanske två tre gånger så mycket i pengar räknat? Nej, vad det handlar om, herr Larsson, är att den största gruppen psoriasissjuka inte kommer att få handikappersättning — tack och lov, kanske jag skall säga — därför att de inte är tillräckligt drabbade för det. Men de har ändå betydande merutgifter, och för dem skulle det vara en lättnad att få fria läkemedel och helst fria bandage. Även om det tyvärr inte yrkas i reservationen och i de motioner som ligger till grund för reservationen är den ändå ett steg framåt. Det får inte vara så att det bästa är det godas fiende. Även om reservationen bara är ett steg framåt, innebär den ändå en angelägen förbättring för den stora gruppen psoriasissjuka, som jag här har talat om.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm säger att det bästa inte får vara det godas fiende. Det är just det vi menar när vi vill ha en utredning. Jag har hela tiden i kväll försökt tala om att de berörda kan delas in i två grupper, dels de som får handikappersättning, dels de som har så låga utgifter att de inte får handikappersättning. De kan emellertid också behöva få hjälp på något sätt. Men den frågan måste utredas, den kan inte avgöras på en gång. Pensionsdelegationerna sysslar oerhört seriöst med detta och behöver inte ges något lågt betyg, det känner jag till. Det måste fastställas en gräns när handikappersättning skall utgå. Många hamnar då under den gränsen. Hur skall vi hjälpa dem? Det kan vi inte säga på rak arm, det måste utredas. Kostnaderna för bandage inräknas f.ö. i utgifterna när man skall ta ställning till frågan om att ge en person handikappersättning.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 45 behandlas proposition nr 179 om ändring i allmänna arbetstidslagen och några motioner i anslutning till dessa frågor. Det gäller främst frågor om möjligheter att ta ut övertid. Det finns fyra olika former på vilka man kan ta ut övertid enligt arbetstidslagens bestämmelser. Det är övertid för nödfallsarbete enligt 8 §, övertid för förberedelseoch avslutningsarbete enligt 9 §, allmän övertid enligt 10 § och extra övertid efter dispens från arbetarskyddsstyrelsen. Enligt propositionsförslaget ”skall som övertid i lagens mening anses inte bara den arbetstid som överstiger de i lagen angivna måtten för ordinarie arbetstid och jourtid utan även mertid i förhållande till kortare arbetstid som i fråga om heltidsarbete har avtalats i angiven ordning. Vidare föreslås en bestämmelse om att ordinarie arbetstid enligt lagen skall minskas med hänsyn till infallande arbetsfri helgdag vid beräkning av allmän övertid. Även beträffande övertid för nödfallsarbete samt förberedelseoch avslutningsarbeten föreslås ändringar som i viss utsträckning begränsar möjligheterna att ta ut övertid.” I fråga om möjligheterna att ta ut övertid för förberedelseoch avslutningsarbeten har vi från moderat sida anfört en reservation i utskottet. F.n. gäller att allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per år enligt 10 § utöver vad som tas ut för nödfallsarbete enligt 8 § och för förberedelseoch avslutningsarbeten enligt 9§. Propositionsförslaget innebär att rätten att ta ut allmän övertid nu skall minskas med den övertid som tagits ut för förberedelseoch avslutningsarbeten enligt 9 §. I motionen av herr Träff m.fl. påpekas att arbetstidslagen är en ramlag som är avsedd att lämna stor frihet åt arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal göra avsteg från lagens bestämmelser. Motionärerna vill att riksdagen skall avslå förslaget till ändring i 10 § med hänsyn till detta och till att effekten av förslaget blir att företagens verksamhet försvåras och fördyras. I motionen framhålls också att det vid skiftarbete är vanligt att förberedelseoch avslutningsarbeten utförs av förstemannen i skiftlaget och att reduceringen av den för honom tillåtna allmänna övertiden kan inverka på möjligheterna att ta ut övertid av skiftlaget i dess helhet. Vid utskottsbehandlingen har herr Carlshamre och jag funnit att resonemanget i motionen av herr Träff m.fl. är riktigt och det har lett till att vi avlämnat reservation nr 2. Jag yrkar bifall till reservationen 2. I reservationen 4 tar vi upp frågan om handläggningen av ansökningar för extra övertid. Som jag nyss berörde avser propositionens förslag att förberedelseoch avslutningsarbete skall avräknas från den allmänna övertiden, som får tas ut med högst 150 timmar per år. Det innebär naturligtvis ett ökat antal ansökningar till arbetarskyddsstyrelsen om extra övertidsuttag. F.n. tillämpas i allmänhet det förfarandet att ansökan om extra övertid behandlas i arbetarskyddsstyrelsen om den försetts med tillstyrkan av de berörda arbetstagarna personligen. Enligt propositionen skall ansökan behandlas bara om den tillstyrkts av facklig organisation. Redan nu är belastningen hos arbetarskyddsstyrelsen stor, och arbetarskyddsstyrelsen har för sin del uttryckt farhågor för att de föreslagna ändringarna skall medföra förlängd handläggningstid och ökat arbete med arbetstidsärenden. Det är naturligtvis en olycklig utveckling som sker om propositionens förslag genomförs. Man skall inte försvåra handläggningen av sådana här ärenden. Även utskottsmajoriteten säger i sin skrivning att man torde få räkna med en ökad arbetsbelastning för myndigheten, om inte antalet ärenden om extra övertid minskar. Med den föreslagna ordningen blir det säkert fler ärenden om extra övertid, och därför bör man enligt vår mening minska på det byråkratiska krånglet för att ärendena skall kunna löpa smidigare, och inte öka byråkratin på det här området, vilket vi är övertygade om att man gör om man genomför regeringsförslaget. Jag yrkar bifall även till reservationen 4.

Herr talman! Den diskussion om en förkortning av arbetstiden till sex timmar om dagen som förts de senaste åren har utlöst stora förväntningar hos alla löntagare och då inte minst bland kvinnorna. Nu upplever vi hur det på olika håll görs stora ansträngningar att avleda uppmärksamheten från detta krav, att få diskussionen att gälla helt andra ting.

Delar av den fackliga rörelsens ledning tycks ansluta sig till detta förslag, men fortfarande talas på det hållet mest om en femte semestervecka, och utskottet har också tagit upp den tråden. Även vänsterpartiet kommunisterna kräver som bekant att den femte semesterveckan införs, och vi har angivit tidpunkten till 1977. Men eftersom det skulle motsvara en arbetstidsförkortning på endast tio minuter per dag, kan vi inte se att detta kan ersätta en förkortning av arbetsdagen. Arbetarrörelsens gamla målsättning om åtta timmars arbetsdag, åtta timmars frihet och åtta timmars sömn är ännu inte uppfylld. Den långa bruttoarbetstiden — arbetstid plus resor —, den höga arbetstakten, kvinnornas krav på jämlikhet och barnens behov av samvaro med vuxna motiverar en kortare arbetsdag för alla lönarbetare. Allt detta är starka motiveringar men ett huvudargument nu, liksom när vpk våren 1974 först ställde kravet på nedtrappning av arbetsdagen, är att arbetarna skall ha rätt till en betydligt större del av de framsteg som den tekniska utvecklingen har åstadkommit. Visserligen har en rad tunga arbetsprocesser försvunnit. Många arbeten har blivit fysiskt lättare. Men ofta har i stället stressen och jäktet ökat, så att belastningen på arbetarna blivit hårdare. Det har nu senast illustrerats i en medicinsk undersökning som TCO utfört och som det skrevs om i pressen i förra veckan. Ett annat huvudargument för oss är att en förkortning av arbetstiden på flera sätt skulle få stor betydelse i kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Kortare arbetsdag kan också ses som en förutsättning för att ge alla lika rätt till arbete. Kvinnorna är i dag i stor utsträckning hänvisade till en egen arbetsmarknad med dåligt betalda jobb och deltidsarbete. Fortfarande är det i huvudsak kvinnorna som sköter det mesta av arbetet med hem och barn. Detta är fakta som gång på gång framhållits i debatter även här i kammaren. Kravet på sex timmars arbetsdag måste ses i perspektivet av kamp för drägligare arbetsförhållanden och arbetstider som gör det möjligt för både män och kvinnor att utvecklas till jämställda individer både på arbetsmarknaden, i föreningslivet och som föräldrar. Det är för att vi förfäktar dessa argument som vi vänder oss mot försöken att göra hela arbetstidsförkortningen till en familjepolitisk fråga. Detta är ju vad det handlar om, både när det gäller inriktningen på sex timmars arbetsdag enbart för småbarnsföräldrar och när det gäller förslaget till förlängd föräldraledighet. Genom debatten kring de förslagen har opinionen i arbetstidsfrågan splittrats och en lösning förhalats. Ett resultat av detta var att socialdemokraterna och folkpartisten först i socialutskottet och sedan här i kammaren enades om att vänta till efter valet med ett ställningstagande i debatten om vårdnadsbidrag och sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Men så kom nu båda sakerna upp igen i ny tappning. Vi har för vpk:s del i kommentarerna till regeringsutspelet i förra veckan sagt att vi finner åtskilligt i detta som är positivt i förhållande till förslaget från Camilla Odhnoffs enmansutredning. Vi har då pekat på att gränsen för stödet nu inte sätts vid treårsåldern och att föräldrarna kan anpassa ledigheten till perioder i barnets liv då det kan vara särskilt påkallat att en förälder är hemma. Men den överskuggande risken med förslaget är just att det ger möj lighet att tala om någonting helt annat än vad kravet om kortare arbetsdag för alla gäller. Från den synpunkten kritiserar vi förslaget, och jag har velat ta möjligheten att i anslutning till den reservation nr I som fogats till det nu aktuella betänkandet från socialutskottet framföra detta även här. I motionen 1245, som reservationen anknyter till, utvecklas vpk:s syn på angelägenheten av en kortare arbetstid. Där anförs också skälen för att man bör undvika en särlösning för småbarnsföräldrar när det gäller arbetstidsfrågan. Eftersom dessa skäl till stora delar också är tillämpliga gentemot förslaget om ettårig ledighet för föräldrar till barn under åtta år känns det så mycket angelägnare att yrka bifall till reservationen 1. Kravet på kortare arbetstid för alla måste drivas hårt. Det får inte suddas ut med förslag om olika särlösningar som kan väntas ”under nästa valperiod” och börja genomföras någon gång på 1980-talet. En nedtrappning till sju timmar 1977 och sex timmar 1980 är ingen fråga om matematik. Det är en fråga om att förändra relationer, att lägga en bättre grund för jämställdhet och få en bättre kontakt mellan generationerna i en aktiv och skapande fritid. Vi är medvetna om att en omfattande förkortning av arbetstiden inte är utan problem. Men de problem som finns är inte av det slaget att förhalningar i det oändliga är nödvändiga. Och naturligtvis måste förkortningen av arbetstiden ske på kapitalintressenas bekostnad. Jag upprepar, herr talman, yrkandet om bifall till reservationen 1 av herr Hagberg i Borlänge.

Herr talman! Kampen för en kortare arbetstid har varit lång och mödosam. Genomförandet av 8-timmarsdagen 1919 var ju en stor framgång. Kampen går vidare — vi har ännu inte nått något s.k. rimligt mål. Arbetsköparna har ju hela tiden under protest motvilligt godtagit arbetstidsförkortningar först sedan de drivit upp produktionen och verksamheten till en betydligt högre nivå än tidigare med hjälp av tekniska lösningar, rationaliseringar och ökad arbetstakt. Men vid arbetstidsförkortningarna har man samtidigt haft det oavvisliga kravet från arbetsköparna, att den höga nivån i produktionen eller verksamheten skall hållas trots den kortare arbetstiden. Arbetsintensiteten har alltså drivits än mer i höjden. Delaktig i denna utveckling har också varit den klassamarbetspolitik som drivits i en följd av år av fackföreningsrörelsens ledning och som har sina rötter i Saltsjöbadsavtalet. Reformer som skulle ha fått bestående värde för arbetarklassen har genom överenskommelser blivit förfuskade och lämnat vägen öppen för samarbete och arbetshets. Reaktionen på denna politik har varit stark ute på arbetsplatserna. Främst har den kanske kommit till uttryck bland vårdpersonalen på sjukhusen som har upplevt arbetstidsförkortningarna som en klar försämring genom att det inte anställs mer folk när arbetstiden förkortas. Denna reak tion är förståelig, men är också ett uttryck för hur fel samarbetspolitikenhar — Nr 137 varit och är. Arbetstidsförkortningens syfte måste vara att: 25 maj 1976 1. Arbetarna får en rättvis del av produktionsresultatet och kan till: — godogöra sig de tekniska framstegen. Åndring i allmänna 2. Stressen skall minska. arbetstidslagen 3. Man skall få en längre och rikare fritid som kan användas till meningsfull fritidssysselsättning och en bättre social situation för bl.a. barnfamiljerna. Tyvärr har de senaste årens arbetstidsförkortningar inte haft denna målsättning. 1970 års beslut om 40 timmars arbetsvecka var ju en genomgripande förändring av arbetstidslagens inriktning — och i flera fall till det sämre. Lagen skulle inte längre ha tonvikten på skyddsaspekterna utan i stället utgöra en normlag, vilket innebär och har haft till följd att den starkare på arbetsmarknaden — dvs. arbetsköparna — har utnyttjat lagen till sin förmån. 40-timmarsveckan har för många blivit illusorisk när man samtidigt antog begreppet allmän övertid som i stort sett något normalt. De mycket tänjbara fyra övertidsbegreppen i arbetstidslagen gör att lagen tillåter en i genomsnitt mycket längre arbetstid. Det riktiga vore att lagen fastställde en maximiarbetstid. Detta synsätt måste man lägga på en arbetstidslag så länge arbetsköparna i kraft av sitt ägande har stor makt att förändra och manipulera lagar. Skall lagen vara ett stöd för arbetarnas kamp för bättre arbetsvillkor måste den vara kompromisslös mot arbetsköparnas värderingar. Det förslag till ändringar i övertidslagen som finns i propositionen 179 anser jag vara ett steg i rätt riktning. I ett begränsat perspektiv måste de hälsas med tillfredsställelse.Men tyvärr ändrar inte förslaget huvudinriktningen på arbetstidslagen. Övertiden skall fortfarande vara någonting normalt förekommande. De fyra övertidsbegreppen finns kvar — allmän övertid, extra övertid, övertid för förberedelseoch avslutningsarbeten och övertid för nödfallsarbete. Propositionen tar i praktiken bort ett av dessa begrepp, nämligen övertid vid förberedelseoch avslutningsarbeten, som tidigare uttagits utöver de 150 timmar som utgör gräns för den allmänna övertiden. Men i övrigt är propositionens förslag, att övertiden kan uppgå till 150 timmar allmän övertid och 150 timmar extra övertid per år. Sammanlagt blir det 300 timmar. Därtill skall läggas den övertid som kan komma i fråga vid nödfallsarbete. De förbättringar som föreslås i propositionen är att helgdagar inte skall kunna utnyttjas för att utöka övertidsuttaget, att förberedelseoch avslutningsarbetena inte heller skall kunna utnyttjas för att utöka övertidsuttaget och att den som har kortare arbetstid än 40 timmar i veckan skall kunna få använda denna kortare arbetstid som utgångspunkt vid beräkning av sin övertid. Framstegen kan uttryckt i timmar sägas vara att man tidigare kunde komma upp i 400 timmar övertid per år medan propositionens förslag begränsar övertiden till 300 timmar, bortsett från 127 nödfallsarbete. 150 timmar allmän övertid innebär 12 1/2 timme i månaden, dvs. ungefär en och en halv dag. Med extra övertid kan man komma upp till det dubbla, dvs. 25 timmar i månaden eller tre arbetsdagar. I vpk anser vi att det är fel att ha så många övertidsbegrepp, eftersom de urholkar arbetstidslagen. Vi har i motionen 2478 föreslagit att man endast skall ha ett övertidsbegrepp i lagen, det som arbetarna känner för och anser självklart, nämligen nödfallsarbete när det föreligger fara för liv, hälsa och egendom. De förändringar som nu görs i 1970 års arbetstidslag — vilken genomdrevs under motstånd från vårt parti — anser vi vara bevis på att lagen var otillfredsställande. De ständiga övergreppen och utnyttjandet till det yttersta av övertidsparagraferna, varvid man kalkylerat in övertid som något normalt i driften, visar att så varit fallet. Det är naturligtvis en felsyn när man anser att övertid behövs som något normalt. Det finns, som vi ser det och som jag sade tidigare, bara ett skäl för övertid, nämligen fara för liv, hälsa och egendom. I övrigt ankommer det på arbetsplaneringen att klara upp svårigheter och störningar som kan uppstå. Arbetarna skall inte i tid och otid tjänstgöra som säkerhetsventil. Mot de i propositionen föreslagna förbättringarna har moderaterna inlagt en reservation. Där yrkas avslag på att förberedelseoch avslutningsarbete skall inräknas i de 150 timmar som tillåts i allmän övertid. Jag tycker att moderaternas argumentation i motionen visar övertidslagens nakna sanning. Där framhålls att, som herr Åkerlind påpekat, förberedelseoch avslutningsarbeten som utförs av förste mannen i ett skiftlag räknas in i de 150 timmarna. Därför får denne så mycket övertid att de andra i skiftlaget inte till fullo kan utnyttja sina 150 timmar. Det resonemanget visar att moderaterna har den synen att övertiden skall utnyttjas som något normalt. Jag ser dock inte skillnaden mellan moderaternas och propositionens syn på övertidslagen som kvalitativ utan bara som kvantitativ. Men moderaterna har i sin argumentation för ytterligare övertid inte i något som helt avseende tagit hänsyn till den enskilde arbetaren utan satt produktionseffektiviteten i högsätet. Skillnaden mellan moderaternas och propositionens förslag är också ett ringa antal timmar. Det är dock inte någon oväsentlig skillnad för den arbetare som drabbas. I övertidslagen finns det också en del, som inte avskräcker från brott; de straffbestämmelser som föreligger innebär bara bötesstraff, och det är ju ett mycket ringa straff för en arbetsköpare, som då lätt kan köpa sig fri. Vi menar att det förslag till arbetsmiljölagstiftning som arbetsmiljöutredningen har framlagt och där även fängelsestraff kan komma i fråga också bör gälla arbetstidslagen. Den kategori som arbetar i skift och andra arbetare med oregelbunden arbetstid har i arbetstidslagen, sådan som den nu är utformad, inget stöd för att kunna få en snabbare arbetstidsförkortning än andra kategorier. Som vi framhåller i vår reservation medför detta för de här grupperna en förläggning av arbetstiden som får mycket besvärande konsekvenser för dem. Vi vet redan att sömnrubbningar är vanliga bland skiftarbetarna. Skiftarbetarna sover i genomsnitt mindre än sex timmar per natt, de har högre sjuklighet än vad som är vanligt och de har också andra besvär samt hög sjukfrånvaro. Familjeproblem är vanliga, de har ett klart mindre deltagande i föreningsliv och andra sociala aktiviteter på sin fritid och upplevelsen av stress är omfattande. Vi anser därför att denna kategori arbetare — alltså skiftarbetare och de som har liknande arbeten inom vård-, serviceoch trafiksektorerna — bör ha en ytterligare förkortning av sin arbetstid. För att dessa gruppers ogynnsamma arbetssituation skall kunna mildras är det angeläget att arbetstidsförkortningen snarast påbörjas. Herr talman! Eivor Marklund nämnde i sitt anförande att den femte semesterveckan motsvarar endast tio minuters arbetstidsförkortning per dag. Den femte semesterveckan har av utskottet anförts som skäl för att avvisa kraven på en nedtrappning av arbetstiden. Man säger att det skall göras en prioritering av frågan i vilken takt arbetstidsförkortningen skall ske. Nu vilar det dock litet av löjets skimmer över utskottet, eftersom regeringen i sin tur har gjort en prioritering genom att skjuta upp genomförandet av den femte semesterveckan till 1978. Ännu mer av löjets skimmer kanske det blir — om jag har riktigt uppfattat programmet Rapport i TV i dag. Antingen är det DELFA eller också är det en utredningsgrupp inom LO som sagt — det kan göra detsamma vilket; det slår väl ungefär lika starkt oavsett vem som gjort det — att genomförandet av arbetstidsförkortningen till en sextimmarsdag skall komma först på 1990-talet. Det sker då — oavsett vilken grupp som har sagt detta — över huvudet på de fackliga medlemmarna. Jag tycker att utskottet här har försatt sig i en situation som visar att dess vilja att genomföra arbetstidsförkortningen kan jämföras med industriministerns uttalande i en debatt i Göteborg om att man i SAP:s program har ett republikkrav inskrivet. Jag tycker att SAP:s hanterande av arbetstidsfrågan liknar dess hanterande av republikkravet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna vid betänkandet.
Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge säger att moderaterna inte tar hänsyn till den enskilda arbetaren. Det är ett påstående som får stå för herr Hagbergs räkning. Det är ju så att den enskilda arbetaren så småningom får — när den nya medbestämmandelagen går igenom — ännu mera att säga till om, och redan nu har han mycket att säga till om när det gäller att avgöra om han vill arbeta över eller inte. Hans organisation kan avtala i de här frågorna; det finns en sådan dispositiv rätt när det gäller den allmänna övertiden. Det är också många arbetare som inte ser arbetet som någonting fult, vilket herr Hagberg i Borlänge tycks göra, utan som är intresserade av att få arbeta längre tid. Även dem måste vi ta hänsyn till, så att de får möjligheter att göra det om de vill. Om moderaternas skatteförslag skulle genomföras — vilket vi hoppas — blir intresset av att arbeta större hos åtskilliga människor. Kommunisterna säger sig vara emot övertidsarbete över huvud taget, men använder här i kammaren dubbelt så lång tid klockan tio på kvällen som alla andra partier.
Herr talman! Till det sista får jag väl anföra att det är ett slag under bältet, och jag får åter rikta kritik mot utskottsbehandlingen, där man bakat ihop en del av våra motioner i ett betänkande. Vi förbehåller oss emellertid rätten att få diskutera frågan. Beträffande sakfrågan tycker jag att den kritik jag riktade mot moderaterna återfinns på den arbetsplats jag kommer ifrån. Det är nästan exakt ett exempel på hur jag upplevt situationen under min arbetstid: skiftgång, utnyttjande av förberedelseoch avslutningsarbete på ett mycket hänsynslöst sätt, varvid man inte har tagit hänsyn till hur den enskilde individen har drabbats. Och i motiveringen i moderatmotionen heter det ju att om en i laget får mer övertid än de andra, skall detta hindra hela laget att ta ut en längre övertid. Är detta inte att försöka rida på övertidsparagraferna till deras bristningsgräns? Jag tycker att moderaterna borde skämmas för detta inför arbetarna. Sedan får väl arbetarna mer att säga till om, och lagen av i dag har varit dispositiv ända sedan 1970. Man har kunnat förhandla om den, och man har gjort det. Men fortfarande är det väl så, att de förhandlingarna har varit svåra att genomföra, därför att det i lagen inte funnits något stöd för arbetarna att uppnå bättre avtal än vad lagen säger. Det är det vi vill: ett stöd i lagstiftningen för arbetarnas kamp. Men jag kan förstå att det är svårt för herr Åkerlind att begripa det.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1975/76:45 behandlas propositionen 179 angående den allmänna arbetstidslagen. 1 1970 års arbetstidslag förekommer, som herr Åkerlind också nämnde, fyra former av övertid, nämligen övertid för nödfallsarbete, övertid för föreberedelseoch avslutningsarbete och allmän övertid samt extra övertid. I den föreliggande propositionen förordas vissa begränsningar av de övertidsuttag som medges i arbetstidslagen. Som närmare redovisas i propositionen pågår, eller har nyligen avslutats, ett omfattande utredningsarbete som direkt eller indirekt har betydelse för bedömningen av frågor när det gäller arbetstidslagen. Det finns skäl att här nämna detta arbete som arbetsrättskommittén utfört och som lett fram till betänkandet Demokrati på arbetsplatsen och föranlett proposition nr 105 om lagstiftning angående medbestämmande i arbetslivet. Avsikten är att genom en medbestämmandelag öka förutsättningarna för arbetstagarna att bl.a. få arbetstiden reglerad i avtal med arbetsgivaren. Löntagarorganisationerna har i antagna program uttalat att det långsiktiga målet är en 30 timmars arbetsvecka, uppnådd genom en förkortning av den dagliga arbetstiden. Att regeringen delar den här uppfattningen är allmänt känt. Det råder full enighet mellan regeringen och parterna på arbetsmarknaden om att det måste vara de som skall avgöra i vilken takt det långsiktiga målet skall nås och hur den generella arbetstidsförkortningen skall vägas mot andra aktuella reformer inom arbetets område genom ökat standarduttag. Fru Marklund sade att vi gör ett stort nummer av det förslag som framlagts om tolv månaders föräldraledighet. Jag vill anföra att det inte är något nummer utan en allvarligt menad reform som inte får nonchaleras. Jag förstår att man inom vpk gärna vill nonchalera förslaget, men jag förutsätter också att fru Marklund längre fram får möjligheter att diskutera förslaget, eftersom det inte hör till det här ärendet. Utskottet framhöll senast förra året att frågan om en förkortning av arbetstiden liksom spörsmål om en förlängning av semestern och andra former av uttag av en möjlig standardökning främst är en fråga om prioriteringar mellan olika aktuella behov och att det i första hand är arbetstagarens sak att avgöra denna avvägning och besluta när man vill aktualisera dessa frågor. Vid samhällsekonomiska bedömningar av förevarande art måste arbetstagarnas syn tillmätas stor betydelse. Huvudsyftet med den nya lagstiftningen om medbestämmande är att de anställda vid förhandlingar med motparten skall kunna påverka arbetsmiljön i vid mening. Arbetstiden är därvid en viktig del. Utskottet vill därför erinra om att arbetstagarnas organisationer har bedömt behovet av en förlängd semester och vissa andra förbättringar på semesterlagstiftningens område som mest angelägna. När det gäller yttrandet av herr Hagberg i Borlänge att det vilar ett löjets skimmer över utskottsbetänkandet får jag nog säga att löjet gäller herr Hagberg i denna del. I motionen 1245 och reservationen 1 förordas en sänkning av arbetstiden för vissa arbetstagare. Utskottet vill erinra om att 1974 års avtalsuppgörelse mellan SAF och LO bl.a. innehöll en rekommendation till berörda förbund om en successiv förkortning av arbetstiden för dessa arbetstagargrupper. I de efterföljande förbundsförhandlingarna har rekommendationen i huvudsak följts. Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motionen och yrkar avslag på reservationen. Jag konstaterar att herr Hagberg desavouerar den fackliga rörelsens rätt att fritt få bestämma inom detta område, och därest den inte kan klara denna del så kommer man säkert till den lagstiftande myndigheten och ber om det stöd som behövs.

Utskottet ansluter sig till arbetsmarknadsministerns gjorda bedömning. I arbetstidslagen saknas f. n. en definition av övertidsbegreppet. Utskottet tillstyrker förslaget i propositionen att det införs föreskrifter av innehåll att med övertid avses arbetstid som överstiger den för ordinarie arbetstid och jourtid i lagen angivna tidsmängden eller annan arbetstid som avtalats i angiven ordning. För att helgledigheten inte skall ge möjlighet till motsvarande ökning av övertidsuttaget föreslås också i propositionen att vid beräkning av övertiden man bör minska den ordinarie arbetstiden enligt arbetstidslagen med den arbetstid som arbetstagaren skulle ha fullgjort om arbetsfri helgdag som ej är söndag i stället hade varit vardag. Utskottet delar denna uppfattning. Genom ändringar i 8 § arbetstidslagen tillgodoses önskemål från arbetstagarorganisationerna om begränsning av möjligheten att ta ut övertidsarbete i nödfall. Någon anledning att i lagen ange en maximigräns för denna form av övertid finner utskottet således inte. Enligt arbetstidslagen erfordras för att ta ut extra övertid synnerliga skäl. Mot bakgrund av detta har en bättre ordning beträffande dispensprövningen krävts. Därför föreslås att instruktionen för arbetarskyddsstyrelsen ändras, så att yttrande från central eller lokal organisation av arbetstagare i princip alltid skall föreligga vid prövningar av dispensärenden om arbetstiden. Det anförs i motionen 2446 att denna skärpning av handläggningen inte är motiverad. Men som framgår av vad som anförts i propositionen och utskottsbetänkandet kan man förutsätta att endast en mindre del av dispensansökningarna bör remitteras till central organisation. Normalt skall dispensansökningarna redan ha tillstyrkts eller avstyrkts av den lokala fackliga organisationen. Om arbetsgivare som söker dispens inte på lokalplanet har sökt kontakt med den fackliga organisationen och fått denna tillstyrkan, så får han finna sig i att centralorganisationen behandlar ärendet. Det har också krävts i motion att den straffrättsliga påföljden vid brott mot arbetstidslagens föreskrifter skulle skärpas. Det har hänvisats till att frågorna om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten f. n. är under utredning. Med hänsyn härtill och till vad arbetsmarknadsministern anfört i propositionen anser utskottet att det inte f.n. är erforderligt med något riksdagens initiativ i de här aktuella delarna. Med det anförda, herr talman, har jag berört huvuddelen av de frågor som upptas i propositionen och utskottsbetänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Herr Johnsson i Blentarp motsäger sig själv. Först insinuerar han att vpk nonchalerar de frågor som förslaget om förlängd föräldraledighet enligt min mening inbegriper. Sedan viftar han bort — eller nonchalerar, om herr Johnsson föredrar det ordet — de synpunkter på frågan om arbetstiden som jag har redovisat. Jag vill, eftersom jag verkligen tar allvarligt på den här frågan, betona att jag inte som någon odiskutabel ståndpunkt kan se detta som utskottet har framfört och som herr Johnsson här upprepar, när han menar att frågan om arbetstidens förkortning skall överlämnas till arbetsmarknadens parter för avgörande. Frågan innefattar ju så mycket mer än vad som rör arbetslivet. Den griper in i flera andra samhällsområden — som planeringen av barnomsorgen, för att bara nämna ett exempel. Jag menar att det är en politisk fråga, som skall avgöras av de politiskt beslutande organen. Fackföreningarna har ju dessutom redan nu möjligheter att förhandla om andra arbetstidsformer än de som gäller. Det som kan komma i den nya lagen om medbestämmande i detta avseende kan därför knappast betecknas som någonting alldeles nytt. Även om jag gärna skulle vilja dela herr Johnssons i Blentarp tro på att en fackföreningsrörelse — med all den styrka som den otvivelaktigt besitter om den vill använda den — kan åstadkomma en förkortning av arbetstiden, så måste jag säga att jag uppfattar utskottets hänvisning till den väntade lagstiftningen som aningslös. Medbestämmande ger inte kortare arbetstid. Herr Hagbergs i Borlänge tidigare hänvisningar till vad som uppgetts i kvällens nyhetssändningar ger ju ytterligare skäl för tvivel på en snar reform i arbetstidsförkortningsfrågan — en reform som är angelägen.
Herr talman! När det gäller prioriteringarna frågar man sig verkligen efter de rapporter som kom i dag på TV -— att vi skall vänta till 1990-talet med sextimmarsdagen — vad socialdemokratin har för samhälle att göra prioriteringar i. I fråga om medbestämmanderättslagen skulle man tro, om man lyssnar till herr Johnsson i Blentarp, att vi egentligen inte skulle behöva någon lag, för medbestämmanderättslagen klarar av allt det här som gäller arbetstidslagen. Men samtidigt tycker han att förändringarna i lagen är bra. Det är precis vad som behövs; det behövs ingenting mer. Resten skall ske via en annan lag. Jag tror inte att det är hela sanningen, utan jag tror att man måste skärpa arbetstidslagen för att få bukt med det problem som övertiden innebär. Det är också intressant att utskottets talesman inte med ett ord försvarar nuvarande praxis med allmän övertid som något normalt i produktionen. Det är otvivelaktigt så, trots dessa förbättringar, att det kommer att vara mer eller mindre normalt att minst 150 timmar tas ut av arbetarna som befinner sig på arbetsplatsen, vare sig de vill eller inte. Det är ett mycket stort mått av kollektiv övertid som man pressas till. Och detta försvinner inte genom de förbättringar som har skett. Jag skulle gärna vilja höra en motivering. Varför skall denna form av övertid finnas kvar?

Herr talman! Nej, fru Marklund, jag motsäger inte mig själv. Men jag konstaterar att fru Marklund vill ta ifrån den fackliga rörelsen dess rätt att ha inflytande på arbetstidsfrågorna inom sina verksamhetsområden. Fru Marklund anför att det är en politisk fråga. Ja, det är en politisk fråga, men det är också i allra högsta grad en facklig fråga, och den fackliga rörelsen bör prioritera denna del, innan man fattar politiska beslut inom det området. Till herr Hagberg i Borlänge vill jag säga att medbestämmandelagarna kommer att få en väldigt stor betydelse för den fackliga rörelsen, för folket på arbetsplatserna. Man får större möjligheter att hävda sig även när det gäller arbetstidsfrågorna. Skulle man inte klara den delen står den gamla vägen öppen, att man får gå till de politiska partierna och hävda sin rätt där.
Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till herr Johnsson i Blentarp: Vilken skillnad blir det i fråga om arbetstidens längd och även i fråga om övertiden när det gäller förhandlingar genom fackföreningarna och tecknande av kollektivavtal? Jag kan inte fatta att det blir någon skillnad i den delen genom medbestämmanderättslagen. Man har även i dag rätt att teckna avtal på det här området, och jag kan inte förstå att övertiden minskar genom att man får medbestämmanderätt, utan det måste regleras i ett avtal. Den möjligheten har man i dag i och med att lagen är dispositiv. Men det har inte hänt någonting, och det är därför vi kräver ett stöd i lagstiftningen.
Herr talman! Jag vill bara helt kort till herr Hagberg i Borlänge säga, att om han studerar förslaget till medbestämmandelagar kommer han att finna den skillnaden att vi i dag har rätt att teckna avtal men att det i den nya lagen finns en kvardröjande stridsrätt.

Herr talman! När de nuvarande doktorandstipendierna infördes 1969 var rekryteringseffekten en avgörande faktor för beslutet om stipendiebeloppets storlek. Denna har under åren kraftigt urholkats. Detta gäller trots den höjning på 1 500 kr. per år som riksdagen på initiativ av centern och folkpartiet gjorde för två år sedan. Det nu framlagda förslaget är i vissa avseenden en klar förbättring jämfört med stipendieformen, eftersom det ger doktoranderna del av den sociala trygghet som förmåner under sjukdom och tilläggspension innebär. Det är också enligt vår uppfattning principiellt riktigt att bidragen blir beskattade och därmed invägda i doktorandernas totala ekonomiska situation. Men konstruktionen med utbildningsbidrag för doktorander måste ändå ses som ett provisorium i väntan på ett slutgiltigt förslag från forskarutbildningsutredningen. Speciellt finns det i den fortsatta diskussionen anledning att överväga om det är lämpligt att ha en sådan anknytning till inkomstbortfallsprincipen som den nu föreslagna konstruktionen innebär. Det är möjligt att någon form av tjänstekonstruktion vore en mera framkomlig väg. Men det får vi ta ställning till när forskarutbildningsutredningen återkommer. Likaså finns det anledning att återkomma till antalet utbildningsbidrag för doktorander. Utbildningsbidraget för arbetsmarknadsutbildning och vuxenstudiestöd fungerar så, att den studerande tilldelas en summa som varierar mellan i nuläget 90 och 130 kr. per dag beroende på tidigare inkomst. Den som inte tidigare haft någon inkomst erhåller en summa som motsvarar 90 kr. per dag. För den som genomgår arbetsmarknadsutbildning är hela summan ett bidrag, för den som erhåller vuxenstudiestöd är 65 96 bidrag och resterande belopp ett återbetalningspliktigt lån. De studerande som antagits till doktorandstudier har minst tre fyra års hårt studiearbete bakom sig. Det är därför enligt centerns uppfattning fel att jämställa dem med den grupp som just kommit ut på arbetsmarknaden. Det är betydligt rimligare att i stället placera in dem, som reservanterna i utskottet föreslår, mitt i intervallet för vuxenutbildningsstöd. Det är på den nivån, minst, som de kommer att finna sina jämnåriga kamrater som studerar på utbildningsbidrag eller med vuxenstudiestöd. Några exempel på grupper vilka i dag som utbildningsbidrag eller vuxenstudiestöd erhåller 110 kr. eller mer per dag är: byggnadsarbetare, fastighetsanställda, försäkringsanställda, arbetare inom den grafiska industrin, gruvarbetare, kommunalarbetare och metallindustriarbetare. Listan på exempel skulle kunna göras betydligt längre. Med den konstruktion som utbildningsbidraget vid arbetsmarknadsutbildning och vuxenstudiestöd har är det helt rimligt att bl.a. dessa grupper erhåller de här beloppen. Men det är lika rimligt att doktoranderna inte sätts i strykklass utan också tillerkänns utbildningsbidrag på en nivå som gör det möjligt för studerande att oavsett social och ekonomisk bakgrund välja att fortsätta med sina studier. Möjligheterna till studier på doktorandnivå får inte hänga samman med föräldrars förmögenhet, makes/makas inkomst eller den egna viljan att ta ytterligare lån. Den viljan är som bekant vanligast bland dem som kommer från hem med studietradition.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

Herr talman! De utbildningsbidrag som här föreslås avlöser de tidigare licentiandoch doktorandstipendierna som i sin tur fick sin senaste utformning i samband med forskarutbildningsreformen 1969 — en reform som i många avseenden har stannat på papperet. Den nivå på stödet åt forskarstuderande som angavs 1969 kan ses som ett uttryck för samhällets ambition härvidlag. Det enda rimliga är då naturligtvis, som fröken Rogestam påpekade, att de nya utbildningsbidragen får samma realvärde som doktorandstipendierna hade vid 1969 års reform. Vi har också från folkpartiets sida vid flera tillfällen under de senaste åren yrkat på sådana höjningar av doktorandstipendiebeloppen att man skulle återställa eller i varje fall närma sig realvärdet 1969. När en omläggning av principerna för detta stöd — en i och för sig angelägen omläggning — nu sker bör man självfallet återställa realvärdet, annars skulle förändringen innebära sänkta förmåner. Om man skall kunna åstadkomma en sådan återställning av realvärdet bör stipendierna utgå med minst 0,23 basbelopp per månad i tolv månader. Jag vill f.ö. bara tillägga att syftet med stödet ju är att främja rekryteringen till forskarutbildning och på längre sikt till forskning. Det rör sig om vuxna studerande, personer som är 25 år eller äldre, och det är just i konkurrensen med övergång till förvärvsarbete efter grundexamen som det är så viktigt att det finns ett incitament till fortsatta studier på högre nivå.

Jag finner till min glädje att reservationen i allt väsentligt tillmötesgår det yrkande som jag har ställt i min motion, och jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 28 behandlas frågan om utbildningsbidrag till doktorander. I ett avseende är utskottet en hälligt. Utskottet tycker att det är riktigt att de nuvarande formerna för dessa stipendier ändras. De är nu inte skattepliktiga men å andra sidan inte heller förenade med sociala förmåner med undantag för en grupplivförsäkring. Propositionen 128 innehåller bl.a. förslag om att de nuvarande doktorandstipendierna fr.o.m. den 1 juli i år ersätts av utbildningsbidrag för doktorander, och de nya bidragen föreslås bli skattepliktiga och pensionsgrundande. Antalet föreslås bli detsamma som nu, dvs. 1360. Därtill kommer några stipendier vid jordbrukets högskolor. Jordbruksministern kommer att föreslå regeringen att godkänna samma förändringar beträffande dessa som nu beslutas på utbildningsdepartementets område. Det nya utbildningsbidraget skall enligt förslaget utgå med samma belopp som utbildningsbidragen inom arbetsmarknadsutbildningen och vuxenstudiestödet. Detta föreslog också forskarutbildningsutredningen. Storleken av dessa studiestöd är relaterade till storleken av arbetslöshetsersättningen. Det är regeringen som fattar de beslut som erfordras för eventuella förändringar av ersättningsbeloppen. När det gäller utbildningsbidragens storlek har utskottet delat sig. Utskottsmajoriteten ansluter sig till propositionens och utredningens förslag att utbildningsbidraget till doktorander skall utgå med samma belopp som det särskilda vuxenstödet, dvs. med samma belopp som utbildningsbidraget inom arbetsmarknadsutbildningen till studerande som inte är arbetslöshetsförsäkrade. Det utgör f.n. 1980 kr. per månad. Socialförsäkringsutskottet har haft propositionen och de väckta motionerna för yttrande, och även majoriteten i detta utskott tillstyrker propositionens förslag. I förhållande till det nuvarande bidraget innebär det föreslagna bidraget en väsentlig inkomstförstärkning. När man jämför med det studiestöd som utgår till vuxenstuderande skall man komma ihåg dels att en del av detta stöd är återbetalningspliktigt, dels att det utgår endast under nio månader. Utbildningsbidraget till doktorander kan utgå under tolv månader, och därför kommer årsbeloppet för detta bidrag att ligga närmare årsbeloppet för det högsta än för det lägsta utbildningsbidraget inom arbetsmarknadsutbildningen. I motioner har det föreslagits högre belopp, och de borgerliga i utskottet har också i sin reservation föreslagit ett sådant högre belopp. Ett bifall till reservationen skulle innebära att riksdagen skapar en vidgad klyfta mellan olika slag av vuxenstuderande. Det är här mycket intressant att notera de borgerligas ställningstagande, som skulle leda till en sådan orättvisa. Som framgår av utskottets betänkande betonar utskottsmajoriteten särskilt att det saknas anledning att tillförsäkra doktoranderna väsentligt bättre ekonomiska förmåner än andra vuxenstuderande i samma åldersgrupp. I motsats till reservanterna anser utskottsmajoriteten att det är mycket tillfredsställande att de forskarstuderande i studiehänseende be handlas som andra kategorier vuxenstuderande, vilket sker genom att utbildningsbidraget till doktorander utgår med samma belopp som studiestödet till vuxenstuderande och studerande inom arbetsmarknadsutbildningen. Därav följer emellertid också att beloppen för utbildningsbidrag till doktorander ändras i samband med eventuella ändringar av beloppen för utbildningsbidragen inom arbetsmarknadsutbildningen. I kompletteringspropositionen aviseras en höjning av dessa bidrag den 1 juli i år. Därför föreslår utskottet — och på den punkten är utskottet enigt — att anslaget till utbildningsbidrag till doktorander skall anvisas såsom förslagsanslag, så att antalet doktorander skall kunna bibehållas. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Konstruktionen av utbildningsbidraget för doktorander är majoriteten och minoriteten överens om. Men det är fel att säga att reservanterna vill ha ett bättre studiestöd till doktoranderna än till övriga vuxenstuderande. Det är precis tvärtom — vi vill ha samma bidragskonstruktion för bägge grupperna. Herr Jönsson i Arlöv gör en jämförelse med dem bland de vuxenstuderande som har det lägsta bidraget, dvs. med dem som tidigare inte haft någon inkomst. Så snart man haft någon inkomst får man ett högre vuxenstudiestöd än 90 kr. per dag. Bl. a. alla de grupper som jag tidigare räknade upp — byggnadsarbetare, fastighetsanställda, försäkringsanställda, arbetare inom den grafiska industrin m.fl. — har 110 kr. eller mer per dag och kommer alltså upp till precis samma bidrag som eller t.o.m. till ett högre bidrag än det vi föreslår att doktoranderna skall få. Vi vill inte vidga klyftan; vi vill bara se till att också doktoranderna får ett utbildningsbidrag som bättre motsvarar vad deras jämnåriga vuxenstuderande kamrater erhåller.
Herr talman! Låt mig till vad fröken Rogestam anförde tillägga att vi bara vill att nivån på stödet till doktorander skall vara densamma som en, såvitt jag kan minnas, enig riksdag beslöt om 1969. Vi anser att det är ett mycket rimligt krav.
Herr talman! Jag vill erinra om vad jag sade i mitt första anförande. Bidraget till doktorander utgår under tolv månader i motsats till nio månader för övriga vuxenstuderande.

Herr talman! Tiden är långt liden. Jag skall därför inte ta i anspråk den taletid som jag blivit antecknad för. Jag kunde nöja mig med att yrka bifall till den reservation som herr Svensson i Malmö har fogat till näringsutskottets betänkande, men då vår partimotion nr 838 behandlar en så viktig fråga som den svenska skogsindustrins framtid vill jag i korthet anföra några synpunkter. Vårt motionsyrkande, som även återfinns i reservationen, gäller att riksdagen uttalar sig för ett överförande av den privatägda skogsindustrin i statlig ägo. Motiveringen är den att de privata skogsbolagen inte ägnat den träkemiska forskningen det intresse som måste till för att ur skogen som råvara få fram nya produkter och därmed nya sysselsättningstillfällen. Dessa privata skogsbolags strävan har alltid varit, och så är fallet fortfarande, att tjäna de stora pengarna så snabbt som möjligt. De s.k. övervinsterna för något år sedan är ett bevis för detta. Produktionen har framför allt varit inställd på råvara och halvfabrikat. Här har de stora pengarna kunnat göras. Intresset för avancerad forskning och utveckling har varit minimalt. Den forskning som förekommit har främst varit inriktad på att få fram de mest effektiva maskinerna för skogsavverkningarna. I dag är också stora delar av vårt land kalhyggen. Åtskilliga företagsenheter har lagts ned och tiotusentals arbetare har gjorts arbetslösa. Samhället har fått träda till för att klara sysselsättningen så gott som det nu har varit möjligt. Jättevinsterna har hamnat hos storfinansen och i stor utsträckning gått på export till utlandet. Vi har, som framgår av utskottsbetänkandet, år efter år återkommit med motion i denna fråga, och utskottsbetänkandena över våra motionsyrkanden kan i många stycken betecknas som den obotfärdiges förhinder. Våra yrkanden har dock fått starkt gensvar hos fackföreningsfolket. I vår motion hänvisar vi också till hur Pappersindustriarbetareförbundets avdelning 17 i Kramfors till förbundets kongress 1965 framförde som sin mening att vill inte de privata skogsbolagen inordna sig i förhållanden som bäst är ägnade att gagna samhället och folket, bör frågan om förstatligande av skogsindustrin ställas på dagordningen. Kongressen anslöt sig till Kramforsavdelningens mening. Kravet har återkommit från olika fackföreningar, och på Pappersindustriarbetareförbundets kongress 1974 var frågan åter aktuell. Denna kongress beslöt att hos regeringen beställa, som man uttryckte det, åtgärder för att, som man också uttryckte det, socialisera de privata skogs bolagen. Grafiska fackförbundet beslöt på sin senaste kongress att resa kravet på att de svenska pappersbruken förstatligas. Under senare tid är det fem fackförbund som krävt en statlig styrning av den svenska skogsindustrin. Det är Pappers-, Skogsoch Träindustriarbetarförbunden inom LO, samt SIF och SALF i TCO. Den förestående LO-kongressen kommer att få ta ställning till en motion som följer samma linjer, nämligen att dessa privata skogsbolag endast låter profitbegäret vara avgörande. En omfattande kapitalförstöring har skett där de stora vinsterna inneburit en omfattande kapitalexport. Avancerad träkemisk forskning och utveckling har inte ägnats tillbörligt intresse. Därför bör samhället överta denna industri. Efter att alla år ha motionerat i denna fråga i riksdagen har nu vänsterpartiet kommunisterna en stark resonansbotten ute bland fackföreningsfolket. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad vid näringsutskottets betänkande 56.

Herr talman! Med hänsyn till att samma förslag om förstatligande av skogsindustrin har behandlats sex gånger hänvisar jag till utskottsbetänkandet 56. Där finns ett fylligt material som jag kan presentera genom rubrikerna. Vissa utredningar är redovisade liksom forskningsoch utvecklingsarbete inom skogsindustrin, som vi ägnat två sidor. Vi har också redovisat tidigare behandling av motioner i detta ämne. Slutligen anför utskottet: ”Ett omfattande utredningsarbete som berör olika delar av skogsindustrin har — som framgår av den redovisning som lämnats ovan — inletts under de senaste åren. Syftet med utredningsarbetet är att bidra med underlag för ett näringspolitiskt ställningstagande på skogsnäringens område som enligt uttalande av industriministern planeras äga rum ett av de närmaste åren. Utskottet anser bl.a. mot denna bakgrund att det inte finns anledning för riksdagen att uttala sig i fråga om förstatligande av skogsindustrin.” Vi vill alltså avslå motionen och jag yrkar bifall till utskottets betänkande.